Herr talman! Vi tycker visst, Arne Gadd, att det är rimligt att regeringen skall ta hänsyn till alla de utredningar som f.n. behandlar datafrågor. Vi tycker att det är bra att regeringen har gjort vissa satsningar inom det forskningspolitiska området och en del satsningar på NMP-området. Därför tycker vi att det är konstigt att man inte i utskottet har tagit hänsyn till de tre mycket berättigade krav som Lennart Blom och jag har framfört i vår motion om olika utredningar och sammanställningar i fråga om ADB verksamheten. Varför har man inte kunnat ta in det också i det stora arbete som nu måste ske och som skall leda fram till regeringens samlade datapolitiska proposition, som vi nu får vänta på? Sedan tog Arne Gadd upp datadelegationen och sade att han i princip har samma uppfattning som i fjol. Det hälsar jag med tillfredsställelse, för om jag inte minns fel uttryckte sig Arne Gadd i den debatten så att han tyckte att delegationen borde läggas ner men att han inte var beredd att då göra det. Innebär detta, Arne Gadd, att vi, när den samlade datapolitiska propositionen läggs fram, kan ta ställning till datadelegationens vara eller inte vara? Då kommer vi med stor sannolikhet att besluta lägga ner den, eftersom den med nuvarande funktion inte har någon större betydelse i den datapolitiska debatten.
Herr talman! Jag vill instämma i att det faktiskt var så att utskottet och Arne Gadd tidigare hade uppfattningen att datadelegationen på sikt möjligen borde läggas ner. Men i den nu aktuella propositionen säger föredragande statsrådet att han inte finner anledning att ompröva delegationens uppgifter, och den uppfattningen har utskottet faktiskt ställt sig bakom, eftersom man ”backar upp” statsrådets yttrande på den punkten. Därmed måste väl utskottet — eller åtminstone utskottets ordförande — anses ha ändrat uppfattning från tidigare år. Beträffande sakfrågan är det riktigt att konstatera att det innebär ett omfattande och svårt arbete att genomföra en ordentlig kartläggning och utarbeta ett samlat datapolitiskt program — det råder inget tvivel om detta. Därför tycker jag att det är anmärkningsvärt att regeringen har missat åtminstone ett och ett halvt eller två år genom att inte följa den inriktning som fastställdes 1981. Enligt denna skulle man inom kategori 1 ta fram förslag som kunde leda till åtgärder under tiden 1982-1985, och de förslagen borde naturligtvis nu ha legat på riksdagens bord för att kunna förverkligas. Eftersom detta inte skett har regeringen tidsmässigt missat över ett år, och det är anmärkningsvärt. Det är på den här punkten vi från centerns sida anför kritik mot regeringens handlande. Likaså finner vi det anmärkningsvärt att regeringen inte har tagit in i programmet frågan om utarbetandet av generalplaner som anger målsättningen för myndigheter och andra som skall använda ADB-systemen när det gäller inriktningen och omfattningen av denna verksamhet när den skall föras ut till de lokala och regionala organen. Det hade varit av stor betydelse om detta kommit med i regeringens fortsatta arbete med de förslag som så småningom skall presenteras.
Herr talman! Arne Gadd ironiserade över formuleringen av våra attsatser. Han menade att om vi hade dessa som grund, skulle vi få vänta länge på ett datapolitiskt program. Det innebär att Arne Gadd menar att den socialdemokratiska regeringen inte klarar av att lägga fram ett datapolitiskt program som främjar demokratiska strukturer, inte klarar av att lägga fram ett datapolitiskt program som står i överensstämmelse med humanistiska värderingar och inte heller klarar av att lägga fram ett datapolitiskt program som motverkar alienation och mänsklig maktlöshet. Det tycker jag är att sätta ett verkligt dåligt betyg på den egna regeringen. Jag måste säga att jag efter den här deklarationen inte har så stora förväntningar på programmet, men vi får väl se vad regeringen kan åstadkomma. När man nu har målformuleringar — vilket man hade också i den förra propositionen — är det viktigt att inte dessa går förlorade på vägen då man skall fomulera sina konkreta krav, vilket jag tyckte var fallet förra gången.

Herr talman! Jag vill bara säga till Arne Gadd att jag fortfarande uppfattar hans ställningstagande vad gäller datadelegationen som att han har kvar sin gamla uppfattning, att datadelegationen egentligen bör läggas ned och att den i sin nuvarande funktion inte fungerar särskilt tillfredsställande. Låt oss vänta, Arne Gadd, på det kommande förslaget. Jag har inte ändrat min uppfattning om datadelegationen, och jag tror inte att det kommande förslaget kommer att ändra min uppfattning på den punkten.
Herr talman! Denna kritik mot regeringen, Arne Gadd, återfinns i utskottsmajoritetens skrivning, där man ju konstaterar att regeringen inte har något samlat datapolitiskt program och att riksdagen bör ge regeringen till känna att ett sådant bör tas fram. Detta är ju en kritik mot regeringen för att den inte i tid har lagt fram en proposition i detta avseende. Det har utskottet självt skrivit under på.
Herr talman! Nej, Arne Gadd, jag vill inte bara ha prat i ett datapolitiskt program. Vi menar från vpk:s sida att ett datapolitiskt program naturligtvis måste grundas på värderingar, analyser och formulerade mål och att de konkreta förslag som sedan läggs fram också skall vara sammanhållna och ge uttryck för den grundsynen. I annat fall blir det, som det tidigare har blivit, en rad olika förslag som behandlas i en rad olika utskott, och vi får fortfarande inte en sammanhållen datapolitik. Jag hoppas verkligen att vi skall få den typen av program från regeringen som jag skisserat och att det då kommer förmodligen nästa vår.

Herr talman! Moderata samlingspartiet anser att den enskildes rättssäkerhet måste värnas och att kampen mot våldsoch egendomsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet måste intensifieras. Brottsligheten har ökat kraftigt under efterkrigstiden. Sedan 1950 har antalet brott stigit från ca 195 000 till ca 930 000. Det kraftigt ökade antalet brott har resulterat i en ny otrygghet i samhället. Många, framför allt äldre människor, vågar inte gå ut på kvällar och nätter. Man lämnar också ogärna sin bostad utan tillsyn. De människor som har blivit utsatta för olika typer av övergrepp får också ofta bestående men. Otryggheten blir härigenom en del av vardagen. Tron på samhällets möjligheter att skydda medborgarna för brott undermineras. Otryggheten förstärks också när den vanlige, laglydige medborgaren kan läsa i tidningarna att dömda brottslingar släpps villkorligt efter halva strafftiden. Herr talman! Som jag inledningsvis sade ökar antalet brott, och detta inger oro. Påföljdssystemet måste därför vara så utformat att det verkar brottshämmande. I det hänseendet har det svenska påföljdssystemet mycket stora brister. Underlåtenheten att reagera mot unga lagöverträdare, det omfattande bruket av frigångspåföljder och den obligatoriska villkorliga frigivningen efter halva strafftiden är några exempel härpå. Enligt vår uppfattning måste påföljdssystemet framdeles i betydligt större utsträckning bygga på ett allmänpreventivt synsätt. Hotet om straff skall avhålla människor från att begå brott. Om detta hot skall framstå som reellt, kan inte generella straffminskningar genomföras, tvärtom. Vi menar att denna s.k. reform närmast kan betraktas som ett tecken på ringaktning för polisens och de brottsbekämpande myndigheternas ofta mycket omfattande arbete för att spåra upp och döma lagöverträdare. Det är i princip på samma sätt för domstolarna, som först skall döma ut ett straff enligt lagens mening och sedan veta om att vederbörande efter halva tiden blir frisläppt. Tar man sedan hänsyn till permissioner och liknande som en intagen åtnjuter i dag, blir det mindre än halva strafftiden som avtjänas.

Det var med all säkerhet ett riktigt påpekande. Men man bortser då från att tidigare villkorliga frigivningar föregicks av en prövning av den intagnes situation, vederbörandes uppträdande på anstalten samt skötta permissioner, osv. Alla dessa enligt vår och en stor allmänhets uppfattning viktiga villkor för att slippa avtjänandet av hela straffet försvann genom nuvarande reglering. När halva strafftiden är avtjänad för en brottsling som kanske har dömts till ett straff på upp till två år öppnas portarna. Enligt propositionen får den intagne stanna om han så önskar. Jag vet inte, herr talman, om någon ännu har utnyttjat denna rättighet. Enligt mångas bedömning är de två allvarligaste formerna av kriminalitet narkotikabrottslighet och ekonomisk brottslighet. Det verkar nu som om uppmärksamheten riktas mot den ekonomiska brottsligheten, medan narkotikakriminaliteten kommit i bakgrunden. Det skall i detta sammanhang också påpekas att narkotikakriminaliteten — hantering och liknande — måste betraktas som en form av ekonomisk brottslighet, inte minst på grund av de stora belopp det handlar om och de stora vinster som ofta smugglas ut ur landet. Vid grövre brott som förskyller till längre straff än två år gäller dess bättre inte den obligatoriska frigivningen. I stället skall frågan om halvtid, som är den vedertagna benämningen, prövas av kriminalvårdsnämnden. I de allra flesta fall beviljar denna nämnd då halvtid. I vissa fall blir det villkorlig frigivning vid tre fjärdedels avtjänad tid. Kriminalvårdsnämnden har att pröva om ”påtaglig risk för återfall i brottslighet av aktuellt slag” föreligger. Vidare påverkas nämndens bedömning av om vederbörande skött sina permissioner och inte visat någon misskötsamhet under anstaltsvistelsen. Uppfylls dessa krav finns det enligt departementschefen som regel inte skäl att anse att återfallsrisken är påtaglig. Verkligheten är faktiskt annorlunda. De som dömts för t.ex. ekonomisk brottslighet eller grov narkotikabrottslighet är mycket ofta personer som saknar annan anknytning till kriminalitet. De är också ofta socialt anpassade och har inga större svårigheter att följa de krav som gäller för villkorlig frigivning. Kriminalvårdsnämnden har i sina direktiv att rätta sig efter detta och måste släppa de intagna, som kanske har flera år kvar av sin strafftid, som många gånger övergår till sin brottsliga hantering omedelbart efter frigivningen. Det har i efterhand visat sig att narkotikadömda i väntan på villkorlig frigivning placerats på en s.k. öppen anstalt och redan där förberett sin fortsatta kriminalitet. Herr talman! Det är inte märkvärdigt att allmänheten blir upprörd när grova brottslingar åtnjuter så generösa regler som den villkorliga frigivningen innebär — både den obligatoriska och den fakultativa. Det medverkar under alla omständigheter inte till att intresset för samhällsskyddet mot bl.a. den ekonomiska brottsligheten och narkotikabrottsligheten upprätthålls. När den obligatoriska, villkorliga frigivningen infördes den 1 juli i fjol, så uppfattades detta av många bedömare som ett sätt för staten att spara och inte som en humanisering av kriminalvården. Med andra ord, när staten har dåliga finanser, då är det ”billigare” att begå brott. Så resonerar också många brottslingar, och det tas med i de ofta omfattande beräkningar som t.ex. de stora narkotikaligorna, ofta av utländskt ursprung, gör före försäljningsräder i vårt land. De moderata ledamöterna har i reservation 3 i anslutning till justitieutskottets betänkande 20 klart uttalat att reglerna om obligatorisk, villkorlig frigivning bör avskaffas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3.

Herr talman! Antalet anmälda brottsbalksbrott har ökat kraftigt under 1960 och 1970-talen. En viss avmattning i ökningstakten har vi dock kunnat se under de senaste åren. När det gäller den långsiktiga utvecklingen så avviker våldsbrotten från andra brottsserier. Antalet anmälda våldsbrott låg länge på i stort sett oförändrad nivå. Det är först i mitten av 1960-talet som antalet börjar öka. Under drygt tio år har det skett en fördubbling av antalet polisanmälda våldsbrott. Förutom att våldet ökat totalt i samhället, finns det också andra oroande faktorer. Övergreppen blir allt råare, och vapen finns nästan alltid med i bilden. Ofta sker våldsdåden helt oprovocerat, och en del gärningsmän tycks vara omedvetna om vad de egentligen har gjort. Våldet håller på att smyga sig på oss som en fullt normal del i samhällsmönstret. Vi blir tillvanda, vi bryr oss inte om att reagera. Mord, rån, dråp, kvinnomisshandel — vi har svårt att fatta de oerhörda lidanden dessa brott åsamkar. Det är lätt att bli desperat och hävda att alla våldsverkare skall sättas i fängelse på livstid. Jag tror inte på den lösningen. Vi måste försöka analysera bakomliggande faktorer och angripa våldshändelser och våldstendenser med olika medel. Orsakerna till denna skrämmande våldsspiral är säkert flera. Ett förhållande som vi kanske inte så ofta tänker på, men som säkert har betydelse, är hur vi får våra normer och våra värderingar. För hundra år sedan fick människorna 90 96 av sin information så att säga konkret, direkt från andra personer. Etiska normer formades i umgänget och tankeutbytet med andra människor. I dag får vi 90 Zo av informationen om verkligheten från massmedia. Information når oss som opersonliga budskap. En färsk undersökning visar att vi i genomsnitt ägnar 20 96 av vår tid åt massmedier. Som jämförelse kan nämnas att vi förvärvsarbetar 12 96 av tiden. Förr var kyrkan, skolan och hemmet de viktigaste uppfostrarna i samhället. I dag har deras roller övertagits av den industrialiserade kulturen, och dit hör massmedier. Våld föder våld. Det strukturella våldet, underhållningsvåldet och det individuella våldet påverkar och förstärker varandra inbördes. Våldet måste stoppas. Vi måste alltid tro på och arbeta för att det goda, det positiva, skall segra. Det kriminalvårdspolitiska arbetet måste ta sikte på att utveckla ändamålsenliga former för samhällets reaktioner på kriminalitet. En avvägning måste ske mellan allmänpreventiva, individualpreventiva och rehabiliterande insatser. Samhället måste med skärpa kunna markera att kriminalitet inte tolereras. Den hårdaste påföljden är här frihetsstraff i form av fängelse. Det straffet är nödvändigt just för att markera hur allvarligt samhället ser på brott av olika slag och för att samtidigt förhindra fortsatt allvarlig brottslighet, som innebär fara för liv och hälsa. Men vi måste också konstatera att fängelsestraffet dess värre ofta försvårar en anpassning till normalt samhällsliv. Det är oerhört viktigt att den straffade kan återföras till ett liv med arbete, utbildning, bostad och positiva medmänskliga kontakter, där egenvärde och identitet kan byggas upp, så att man kan fungera normalt tillsammans med andra. I detta sammanhang spelar frivårdens totala arbete en mycket väsentlig roll. Även om straffpåföljderna under senare år successivt har varit föremål för översyn och förändringar, finns inte mycket annat att välja på än fängelse eller skyddstillsyn när det gäller frihetsstraff. Detta är speciellt bekymmersamt då det gäller unga lagöverträdare, eftersom sådana påföljder inte alltid är ändamålsenliga. Jag vill här beröra de särskilda yttranden som Karin Söder och jag står bakom. Det gäller fängelsestraff för ungdomar och samhällstjänst. Statistiken över antalet ungdomar mellan 15 och 17 år som intagits i kriminalvårdsanstalt visar att antalet var 26 personer 1980, 28 personer 1981 och 37 personer 1982. Det är en mycket oroande utveckling. Vad de här ungdomarna behöver är vård och rehabilitering. Det är därför tillfredsställande att socialberedningen kan förväntas skyndsamt komma med förslag till andra lösningar än dem som i dag står till buds. Frågan om samhällstjänst är en fråga som vi länge har drivit från centern. Samhällstjänst innebär att den dömde ett visst antal timmar under en viss tidsperiod utför samhällsnyttigt arbete på sin fritid. Det arbetet skall utföras oavlönat och i första hand på den dömdes vistelseort. Arbetet skall alltså inte omfattas av arbetsmarknades utbud, utan frivårdsmyndigheterna skall i samarbete med exempelvis ideella organisationer anskaffa lämpliga arbetsuppgifter. Den dömde får lära sig att göra en insats som uppskattas. Han knyter kontakter, upplever gemenskap och kan socialt bli mer anpassad och stark än vad dagens påföljdssystem åstadkommer. Samhällstjänst har givit dokumenterat goda resultat i andra länder som en billig och samhällsnyttig staffpåföljd, även om det kan förekomma praktiska problem att lösa före genomförandet. Det är viktigt att snarast lösa dessa frågeställningar och undersöka förutsättningarna att pröva ett system med samhällstjänst i Sverige som ett alternativ i dagens kriminalvård. Frivårdskommittén har i uppdrag att finna alternativ till fängelsestraffet, bl.a. samhällstjänst. Kommittén kommer att avsluta sitt arbete under detta år. Därför avvaktar vi kommitténs förslag. För ett år sedan beslutade riksdagen om en generell villkorlig halvtidsfrigivning för dem som dömts till en strafftid understigande två år. Från centerns sida framhöll vi då att vi såg det som en temporär lösning. Vi ansåg att det fortsatta kriminalpolitiska reformarbetet bör inriktas på en snabb översyn av straffskalorna, så att vi får en bättre överensstämmelse mellan utmätt straff och det straff som i realiteten avtjänas. Vi föreslog att riksdagen skulle uttala att effekten av reformen noga skall följas upp vad gäller domstolarnas straffmätning och behandlingsresultatet inom kriminalvården. Vi vann inte riksdagens gehör för detta vårt yrkande. Därför återkommer vi till årets riksdag och begär att en översyn görs av effekterna av reformen vad gäller tillämpningen, domstolarnas staffmätning och behandlingsresultaten inom kriminalvården. I centerreservation nr 2, som jag här yrkar bifall till, har vi närmare utvecklat vår inställning. Vi framhåller bl.a. att uppgifter om de frigivningsärenden som handlagts hos kriminalvårdsnämnden tyder på att villkorlig frigivning enligt de nya reglerna skett i större utsträckning än som varit avsett. Från centerhåll har genom motioner tidigt påtalats det oacceptabla förhållande som råder inom kriminalvårdsanstalterna när det gäller narkotikamissbruk. Många intagna kan under verkställighetstiden fortsätta sitt narkotikamissbruk och även handeln med narkotika till andra intagna. Detta är ett oacceptabelt förhållande, eftersom det innebär att tidigare narkotikafria intagna riskerar att bli narkotikamissbrukare under fängelsetiden: Vidare innebär ett fortsatt narkotikamissbruk under fängelsetiden ofta en rundgång i kriminalvården genom att en intagen efter frigivningen begår nya brott för att finansiera sitt missbruk. Justitieutskottet har bl.a. med anledning av centermotionerna slagit fast vikten av ”att intagna utan narkotikaproblem inte skall behöva komma i kontakt med narkotika, att missbrukare avskärs från tillförsel av droger och att intagna förhindras att bedriva narkotikahandel inom anstalterna och ute i samhället”. Av tidigare regeringar har åtgärder vidtagits för att förverkliga utskottets uttalande. De ansträngningar som görs för att bemästra narkotikasituationen vid anstalterna får emellertid inte motverkas av brist på resurser. Vi anser därför att kriminalvården bör tillföras de resurser som kriminalvårdsstyrelsen har begärt för insatser mot narkotika. Jag yrkar därför bifall till centerreservation nr 1. Jag vill slutligen understryka vikten av att medelsanvisning sker under det anslag där medlen skall användas. Det sätt som praktiserats i detta fall, nämligen att medel för olika narkotikabekämpande projekt beräknats under anslaget till justitiedepartementet, försvårar vårt arbete i hög grad.

Herr talman!

För den som i egenskap av representant för den socialdemokratiska majoriteten i utskottet skall så att säga klargöra för denna kammare vad det är vi skall ta ställning till blir emellertid situationen något annorlunda. Jag vill redan nu förutskicka att vi har delat upp majoritetens synpunkter på betänkandet och de reservationer som är fogade till det mellan mig och Karl-Gustaf Mathsson. Han kommer att beröra den obligatoriska villkorliga frigivningen, eftersom han sitter i kriminalvårdsnämnden och har en förstahandsinformation med synpunkter som han kan lägga till.

När vi tagit ställning till detta i utskottet har vi konstaterat att det inte lagts fram något förslag av regeringen under ifrågavarande anslagspunkt. Saken kommer nämligen att behandlas under en helt annan anslagspunkt. Det är en metod som tillämpades även under föregående budgetår.

Jag ber därför att få yrka avslag på reservation 1. I övrigt tror jag att det finns skäl att understryka att det är ett ganska enigt utskott som står bakom det här betänkandet. Det finns dock ett par särskilda yttranden, men dessa behöver vi knappast diskutera mer ingående, eftersom frivårdskommittén har slutfört sitt arbete och så småningom kommer att lägga fram sina förslag. Då kan vi verkligen på sakliga grunder ta upp frågan om huruvida vi skall ha samhällstjänst eller inte. I reservation 4 har de borgerliga partierna begärt en utredning om intagnas sociala bakgrund. Nu är alla överens om att det säkerligen är så att det är socialt utslagna och människor från svåra miljöer och svåra förhållanden som kommer till anstalterna. Men vi menar från majoritetens sida att det inte finns någon anledning att direkt kräva en utredning, eftersom BRÅ:s forskningsoch utredningsenheter sysslar med dessa och närliggande frågor. Inom kriminalvårdsverket sker ett kontinuerligt forskningsoch utvecklings arbete. Varje år undersöks t.ex. arbetsoch bostadsförhållandena bland villkorligt frigivna och övriga klienter inom frivården. När det gäller de intagnas sociala bakgrund har man gjort vissa punktundersökningar. Man har under en viss dag undersökt förhållandena för samtliga intagna i Göteborgsregionen. Om jag är rätt underrättad kommer man att genomföra sådana undersökningar även i Växjöoch Hallområdena. Vi tror alltså att det bör räcka med denna mera kontinuerliga utredningsverksamhet som kriminalvårdsstyrelsen och BRÅ bedriver.

Att vi stannat för att inta denna ståndpunkt beror på att riksdagens revisorer i huvudsak gjort sina undersökningar från rent ekonomiska utgångspunkter, där man inte annat än i mycket begränsad omfattning tagit med de kriminalpolitiska aspekterna. Vi menar från vårt håll att den naturliga tungroddheten när det gäller förändringar av det äldre anstaltsbeståndet, brottsutvecklingen och det hårda beläggningstrycket måste vägas in i de spörsmål som revisorerna har aktualiserat. Vi påpekar också att det är med mycket stor återhållsamhet som riksdagen under senare år har beviljat medel till kriminalvårdsstyrelsen. Vi menar alltså att man inte enbart kan beräkna dygnskostnaderna på olika anstalter. Vi säger att riksdagsrevisorerna har givit oss material som utgör en värdefull genomgång från ekonomiska utgångspunkter av vissa verksamheter vid kriminalvårdens anstalter. I viss utsträckning — det gäller samarbetet med Samhällsföretag och arbetsdriftens inriktning — har det redan tagits initiativ från kriminalvårdsstyrelsen. Där har riksdagsrevisorernas påpekanden haft effekt. I övrigt tycker vi att det är värdefulla tabeller och rapporter de har givit oss, men vi föreslår riksdagen att lägga deras rapport till handlingarna, och det har vi föreslagit enhälligt. Jag vill till sist trycka på att enigheten är lika stor när det gäller två motioner som har väckts rörande behandling av män som har dömts för våldtäkt. Vi uppskattar mycket och är glada över att vi har fått uttryck för vikten av att utveckla metoder för särskilda insatser för grupper av män som dömts för olika våldsbrott mot kvinnor. Vi välkomnar de insatser som bl.a. regeringen har gjort inom området kvinnomisshandel, i vilka också inbegrips behandling av gärningsmännen. Vi tycker att det är bra att vi har börjat få en diskussion om dessa förhållanden, som väl kommer att fullföljas när vi om någon tid får ta ställning till sexualbrottskommitténs betänkande och propositionen i anledning därav samt de slutsatser som utskottet kommer att dra och lägga fram för riksdagen. I den ena motionen, 2177, förespråkas ett projekt vid Kumlaanstalten. Nu är förhållandet det, att regeringen har anvisat medel till socialstyrelsen för att starta en försöksverksamhet och få till stånd en projektplan i samråd med rikspolisstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen för kartläggning och övervä ganden när det gäller kvinnomisshandel. Socialstyrelsen har ju föreslagit att 150 000 kr. skall anslås till ett planerat projekt inom Göteborgsregionen, en region där redan nu en del framstående forskare sysslar just med relationerna män-kvinnor och inte minst med männens syn på mansoch kvinnorollen. Med hänsyn till detta vill vi icke bifalla den motionen. Vi tycker det är bra att försöksverksamheten startar i Göteborgsregionen, och det finns alla möjligheter att denna skall fortsätta. I motion 486, slutligen, är yrkandet att män som har fällts för våldtäkt skall dömas till vård. Vi tror inte att det är rätta metoden. I den motion där tanken förs fram skildras mycket realistiskt reaktionerna hos denna typ av män bland de intagna på våra anstalter. De förtränger och förtiger inför sig själv och andra vad de har gjort. Vi tror inte att dessa män är motiverade för att genomgå ett vårdprogram. Vi trycker speciellt på de principer som finns för den svenska strafflagstiftningen, nämligen att man icke kan dömas till vård. Vården skall ges inom sjukhusvårdens ram eller på annat sätt — eller inom anstaltsvården, där man också bör försöka bearbeta och ta hand om hithörande problem. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 20.

Herr talman! Som framgått av de tidigare anförandena råder i dag den tingens ordning att alla av domstol utdömda fängelsestraff avkortas med hälften, bortsett från ett undantagsfall. Sex år är detsamma som tre år, och tio år är i praktiken detsamma som fem år.

Orden får alltså olika mening och betydelse beroende på vem som är adressaten, ett förhållande som leder tanken till George Orwells nyspråk. Det är förvisso lätt att gissla en dylik tingens ordning och låta sig nöja med det. Men saken är, som Sven Munke också påpekat, dess värre långt allvarligare. Min rädsla gäller att den enskilde medborgaren kan börja ifrågasätta domstolarnas trovärdighet. Det ankommer enligt grundlagen på våra domstolar att i domen utsätta den brottsliga gärningens straffvärde utifrån rådande värderingar och normer. Men domen respekteras ju inte av det allmänna efter sin ordalydelse. Jag behöver väl inte närmare utveckla vilka följderna skulle kunna bli för vårt rättssamhälle, om menige mans tilltro och tillit till rättskipningen vid våra allmänna domstolar skulle börja under grävas. Till försvar för nuvarande ordning kan inte åberopas de ledande tankarna bakom institutet villkorlig frigivning, eftersom avkortningen till hälften är obligatorisk — med ett undantag, till vilket jag återkommer. Alla dömda skall nämligen behandlas lika, oberoende av skötsamhet och gott uppförande och oberoende av hur behandlingen och resocialiseringen framskrider. Det är t.o.m. klart utsagt i proposition 1982/83:85, s. 39, att skötsamhet inte får påverka tidpunkten för villkorlig frigivning. Det finns således inte längre något som helst samband kvar med den individualpreventiva läran, som utgör själva rättsgrunden för institutet villkorlig frigivning. Att märka är också att det nu är mer än sex år sedan som brottsförebyggande rådet utkom med sin rapport, kallad Nytt straffsystem, som rekommenderade bl.a. avskaffande av institutet villkorlig frigivning just med hänvisning till att sambandet med den individualpreventiva läran avklippts. Ett ytterligare skäl för avskaffande av systemet är utformningen i 26 kap. 7 § brottsbalken av undantaget från hälftenavkortningen. Är det fråga om allvarlig brottslighet och har denna riktat sig mot liv eller hälsa, får avkortning inte ske med mer än en tredjedel under det ytterligare villkoret att påtaglig återfallsrisk bedöms föreligga.

Motiveringen förtjänar verkligen att räddas undan glömskan. Den grova brottsling som inte missköter sig under anstaltstiden presumeras inte återfalla i brott, med påföljd att även han blir utsläppt efter halva tiden. Det gäller med andra ord att följa skalden Leopolds uppmaning att ”Inför den höga dåren buga, men djupt, så djupt, min son, att han ej ser dig le”. Det är den nu påtalade undantagsregeln som tilldragit sig så stort intresse under senare tid. Mot bakgrund av dessa propositionsuttalanden kan det förvisso vara svårt att inte släppa ”välartade” narkotikabrottslingar redan efter halva tiden. Herr talman! Har inte hela systemet råkat i olag? Orden måste återfå sin sanna mening och betydelse. Institutet villkorlig frigivning med det innehåll institutet har i dag bör snarast avskaffas. Vilka stötande konsekvenser som dagens system kan leda till framgår av lagstiftarens behov av att ge domstolarna möjlighet att utdöma 16 års fängelse, för att få garanti för att den dömde verkligen sitter bakom lås och bom i åtta år — prop. 1980/81:76 s.48. Denna hänvisning till verkligheten åberopades av departementschefen som grund för det formella straffskärpningsstadgandet. Hur förhåller sig f. ö. strafftiden 16 år till livstids fängelse? Vilket straff är längst i praktiken? Det är ej omöjligt att 16 år rent faktiskt är längst — en i så fall onekligen överraskande matematisk nyskapelse. Ett annat exempel kan hämtas ur en färsk dom från högsta domstolen; domen gavs den 28 december 1983. Det gällde en man som för andra gången vägrade att göra sin värnplikt. Han hade av tingsrätten dömts till fyra månaders fängelse i enlighet med den ordning som hade införts år 1978, då värnpliktslagen ändrades. Åklagaren överklagade till Svea hovrätt med yrkande om straffskärpning. Hovrätten slog fast att allmänpreventionen innebar i detta fall, att straffet skulle vägas mot samhällets intresse av att de som inkallas till militärtjänst också fullgör denna, dvs. är lojala mot sitt land. Hovrätten anmärkte därefter att ett straff på fyra månader efter den nyligen genomförda lagändringen medförde frigivande efter två månader och att justitieutskottet uttalat att avsikten inte var att lagändringen skulle påverka domstolarnas straffmätningspraxis.

Fängelsestraffet bör därför bestämmas till sex månader.” Värnpliktsvägraren överklagade som framgått till högsta domstolen och uppgav där, att hans vägran att fullgöra värnplikten uteslutande föranletts av ekonomiska skäl. HD förklarade att påföljden borde bestämmas med bortseende från de nya frigivningsreglerna och underkände därmed hovrättens bedömning. Straffet sänktes således till fyra månader. Slutsatsen blir att mannen kunde köpa sig fri från sin värnplikt genom ett reellt frihetsstraff på två månader. Kan inte detta framstå som rent stötande? Så uppfattar i varje fall jag för egen del saken. Hur skall, slutligen, vår kriminalpolitik kunna hindra att utlänningar i stort antal — och även i organiserade former — söker sig till vårt land för att begå allvarliga brott? Av dem som satt i fängelse år 1981 med utdömda straff på två år eller mera var en tredjedel utlänningar. Av dem som dömts till fem år eller mera var varannan utlänning. Stämmer inte siffrorna till eftertanke? Varannan grov brottsling var alltså utlänning. Hög anstaltsstandard och nedsatta strafftider är vad den kriminelle riskerar. En ny konvention om att utlänning skall kunna avtjäna straff i sitt hemland är under förberedande. Hur många utlänningar kan antas vilja byta ut vistelse i svensk anstalt mot fängelse i sitt hemland? Om jag förstått saken rätt, skall det krävas samtycke av brottslingen för bytet av fängelsemiljö. Vi får se hur det blir med den saken, men jag har mina bestämda aningar. Herr talman! Förtroendet för vår kriminalpolitik måste snarast återställas. Den obligatoriska avkortningen av straffen med hälften måste upphävas. Dagens ordning är oefterrättlig och har inte stöd i det allmänna rättsmedvetandet. Jag yrkar i likhet med Sven Munke bifall till reservation nr 3, som innebär bifall till min motion i ärendet.

Herr talman! Som Lisa Mattson redan aviserat kommer jag i mitt anförande att uppehålla mig vid frågan om villkorlig frigivning. Två reservationer avseende den villkorliga frigivningen har fogats till betänkandet. I reservation nr 2 hemställer centern om en översyn beträffande effekterna av de sedan den 1 juli 1983 ändrade bestämmelserna för villkorlig frigivning, och i reservation nr 3 hemställer moderaterna om att den nuvarande lagstiftningen om villkorlig frigivning avskaffas. Redan nio månader efter det att de nya bestämmelserna trätt i kraft är centerpartiet och moderaterna beredda att lägga fram dessa yrkanden. Från moderaternas sida gör man detta trots att exakt samma yrkande avvisades av riksdagen med en mycket bred majoritet under förra vårsessionen. Yrkandet framställs nu utan krav på att en utredning eller undersökning skall företas innan man avskaffar den obligatoriska frigivningen. Inte heller i dag får moderaterna något stöd för sitt yrkande från övriga borgerliga partier. Detta får betraktas som något mycket anmärkningsvärt i vårt parlamentariska arbete. Det moderata ställningstagandet får ses mera som en form av demonstrationspolitik än som ett seriöst förslag. Från centerns sida föreslår man en snabb översyn av straffskalorna, samtidigt som man måste vara väl medveten om att fängelsestraffkommittén efter ingående utredningsarbete redan nästa år kommer att framlägga förslag just i detta ärende. Centerpartiet önskar vidare att en översyn skall komma till stånd beträffande ändringarna av reglerna om villkorlig frigivning. Som justitieministern nyligen framhållit i en interpellationsdebatt pågår en uppföljning av hur reglerna om villkorlig frigivning fungerar för det aktuella klientelet. Dessutom har regeringen gett brottsförebyggande rådet i uppdrag att göra en närmare utredning om reglernas tillämpning och effekt. Centerns önskemål i dessa avseenden är därför tillgodosedda. I centerns reservation sägs vidare att de frigivningsärenden som handlagts inom kriminalvårdsnämnden tyder på att villkorlig frigivning skett i större utsträckning än som varit avsett. Det är givetvis inte möjligt att på den korta tid av nio månader som gått framlägga ett tillförlitligt underlag för att kunna bedöma om kriminalvårdsnämndens praxis förändrats på något mera betydelsefullt sätt. Eftersom jag själv deltar i kriminalvårdsnämndens arbete kan jag försäkra att varje frigivningsärende som nämnden har att behandla blir föremål för en mycket seriös prövning. Det skulle förvåna mig mycket om Sven Munke, som också deltar i nämndens arbete, skulle ha någon annan uppfattning i den frågan. Herr talman! Såväl moderaterna som centerpartiet har i sina reservationer ifrågasatt om domstolarnas straffmätningspraxis har påverkats av de nya bestämmelserna. Under den tidigare behandlingen av detta ärende har från såväl justitieministerns som utskottets sida framhållits att straffmätningen inte får påverkas av de nya frigivningsreglerna. Våra domstolar följer regelmässigt och lojalt den lagstiftning som genomförs i vårt land. Givetvis kan man tänka sig att undantag förekommer. Men dessa rättas i allmänhet till genom möjligheterna till överklagning. Det är givetvis mycket svårt att kunna fastställa om det omedvetet skulle ha kunnat ske någon påverkan i den ena eller den andra riktningen. Om det förekommit något större antal fall som inte blivit rättade i högre instans, bör man från moderathåll och från centerhåll kunna ange exempel på att lagstiftarens intentioner inte efterföljs. Men även denna fråga kommer att granskas av justitiedepartementet och av brottsförebyggande rådet. En sådan granskning blir givetvis av betydligt större intresse efter det att ytterligare en tid har förflutit. I den mån det finns de som tror att påföljden helt har upphört i och med den villkorliga frigivningeh, vill jag understryka att det verkligen är fråga om en villkorlig frigivning, innebärande att den villkorligt frigivne fortfarande står under samhällets kontroll. Om den frigivne begår nya brott eller missköter sig på annat sätt kan en del eller hela den villkorligt medgivna friheten förklaras förverkad. Jag tror det kan finnas behov av att framhålla just detta, eftersom vissa missförstånd om innebörden av villkorlig frigivning kan förekomma. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till justitieutskottets hemställan i dess betänkande nr 20 och avslag på de till betänkandet fogade reservationerna.

Herr talman! Jag kan hålla med K.-G. Mathsson om att arbetet inom kriminalvårdsnämnden är mycket seriöst och att det är fråga om en mycket grundlig prövning. Men vi får inte glömma bort de direktiv som nämnden har fått för sitt arbete. Jag redogjorde i mitt inledningsanförande för de villkor man ansåg skulle uppfyllas för att en intern skulle friges efter halva strafftiden. Det var inte så märkvärdiga villkor — ett gott uppförande naturligtvis, ingen misskötsamhet i anstalt och väl skötta permissioner. Jag gav också exempel på att den typen av brottslingar — det kan gälla ekonomisk brottslighet eller narkotikabrottslighet — är socialt anpassade och inte har någon närmare anknytning till den vanliga kriminaliteten utan normalt lever som laglydiga människor men har begått de här brotten. För dem är det mycket lätt att uppfylla de villkor som är uppsatta, och då får de friges efter halva tiden. Jag tycker att K.-G. Mathsson skall gå ut och fråga allmänheten och sina väljare vad de tycker om att t.ex. en knarklangare, som fått åtta års fängelse och som ödelagt kanske tusentals svenska ungdomars sociala liv, skall släppas efter halva tiden. Det är ingen som ställer upp på sådant — det kan jag försäkra. Det har sagts mycket om den villkorliga frigivningen, och som Allan Ekström sade strider den mot allt sunt förnuft. Det är en dubbel bokföring, där en domstol helt enligt lagen dömer ut straff men där sedan de dömda, om det gäller ett straff på upp till två år, släpps efter halva tiden. Visst är det riktigt som K.-G. Mathsson säger att de dömda inte är fria med det; de ställs under övervakning och samhällets kontroll. Skulle de begå nya brott, skall samhället ingripa. Men det sker bara under förutsättning att de brotten uppdagas och vederbörande blir gripen. Men det finns exempel på inte minst knarklangare som redan på anstalten har satt i gång med ny kriminalitet och sedan kunnat gå vid halvtid.

Herr talman! K.-G. Mathsson var förvånad över att vi från centern redan efter nio månader begär en översyn av denna lagstiftning. Men det är ju på det sättet, K.-G. Mathsson, som jag också redogjorde för i mitt inlägg att vi hade detta krav redan när vi i fjol fattade beslut i denna fråga. Vi ansåg att det var angeläget att det fortsatta reformarbetet inriktades på en snabb översyn av straffskalorna, så att bättre överensstämmelse skulle uppnås mellan utmätt straff och det som i verkligheten avtjänats. Vi ansåg att effekterna av den föreslagna reformen noga borde följas upp vad det gäller domstolarnas straffmätning och behandlingsresultatet inom kriminalvården. Vi fullföljer således i år vår tidigare uppfattning. K.-G. Mathssons påpekande att brottsförebyggande rådet har fått i uppdrag att göra en utredning är riktigt. Men denna utredning gäller bara en liten del av det som vi anser att översynen bör omfatta. Utredningen avser bara de långtidsdömda, som begått grova brott mot liv och hälsa. F. ö. ställde K.-G. Mathsson några frågor och ville att vi skulle ge konkreta exempel på vad som hade förekommit. Det är ju för att kunna ge sådana exempel och se hur reformen fungerat i praktiken som vi vill ha denna undersökning.

Herr talman! Först till Gunilla André. Nog tycker jag att vi kan vara till freds med att brottsförebyggande rådet följer upp denna fråga och sedan kommer med en redovisning. Institutet villkorlig frigivning är inte någonting nytt. Detta har vi haft i svenskt rättsväsende sedan 1906. Det har reformerats allteftersom tiderna har förändrats. Den lagstiftning vi har bygger på vår humanitära grundsyn när det gäller kriminalvård över huvud taget. Får jag sedan, herr Munke, bara citera vad vi i utskottsbetänkandet sagt om den nya lagstiftningen: ”Beträffande villkorlig frigivning från längre straff har tidigare ordning behållits i allt väsentligt oförändrad. Om någon har dömts till fängelse i lägst två år för särskilt allvarlig brottslighet som har riktat sig mot eller medfört fara för liv eller hälsa och påtaglig risk bedöms föreligga för att han efter frigivningen fortsätter brottslighet av samma slag, får han sålunda inte villkorligt friges förrän två tredjedelar av den i domen bestämda strafftiden har avtjänats.” Reformen innefattar egentligen inga stora nyheter. Den kanske inte är världens bästa, men låt oss ändå se tiden an innan vi utdömer detta institut. Jag är vidare glad över att Sven Munke ger kriminalvårdsnämnden det erkännandet att alla frigivningsprövningar sker seriöst och granskas noga.

Herr talman! Jag hade redan i en tidigare replik tänkt nämna att den nye justitieministern blev så upprörd över den villkorliga frigivningen att han lät Dagens Nyheter referera vad han tyckte. Han var upprörd därför att sådana som begått ekonomiska brott skall släppas efter halva strafftiden. Han kunde ha tillagt att detta också gäller för narkotikabrottslingar. Det blev sedan stor kalabalik mellan kriminalvårdsnämnden och justitieministern om detta, och justitieministern fick efter vissa påtryckningar ta tillbaka litet av sina spontana uppfattningar. Hans uttalanden visar dock, K.-G. Mathsson, hur stötande den vanliga människan — även om det nu råkar vara vår justitieminister — tycker att det är att man först dömer ut ett straff och sedan obligatoriskt kortar av strafftiden, om denna omfattar högst två år. När det gäller grövre brottslighet prövas visserligen frågan om frigivning, men det räcker att den intagne uppträder städat och sköter sina permissioner för att han skall uppfylla kraven för frigivning. Enligt de direktiv som kriminalvårdsnämnden har fått har den visserligen att bedöma om det föreligger någon ”påtaglig risk” med frigivningen, men statistiken över frigivningarna visar ändå att många av dem det gäller släpps fria. Av dem är det många som gjort sig skyldiga till grova narkotikabrott. Detta är stötande, och det tyckte tydligen också justitieministern innan han fick påpekande om att man inte utan vidare uttalar sådant.
Herr talman! K.-G. Mathsson tyckte att vi från centern skulle vara nöjda med att BRÅ följer upp reformen. Om K.-G. Mathsson hade lyssnat till mitt förra inlägg, skulle han ha hört att jag tycker att det är bra att BRÅ gör detta, men att det bara avser en del av det som vi menar borde ses över. Det är nämligen bara fråga om frigivningar avseende långtidsdömda som begått grova brott mot liv och hälsa. Vi ville ha en översyn av effekterna av reformen vad gäller såväl tillämpningen och domstolarnas straffmätning som behandlingsresultaten inom kriminalvården.
Herr talman! Jag vill säga till Gunilla André att en sådan kompletterande uppföljning görs av departementet. Därmed är också det kravet tillgodosett. Jag vill till Sven Munke säga att jag anser att debatten här i kammaren om uttalanden och kritik av uttalanden gjorda av justitieministern bör föras då justitieministern själv är närvarande.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 20 behandlas en motion från moderaterna, nr 1522. I denna motion tas bl.a. upp frågan om den intagnes sociala bakgrund. Vi framhåller vikten av att den sociala bakgrunden blir kartlagd genom en undersökning. Motionen avstyrktes av utskottsmajoriteten. Jag skulle egentligen inte för denna församling behöva påpeka något som för oss alla är bekant, nämligen att kriminalvårdsklientelet i stor utsträckning är en socialt handikappad grupp. I betänkandet, på s. 17, framhåller utskottsmajoriteten att kriminalvårdsverket kontinuerligt undersöker problem inom kriminalvården. Det görs, som Lisa Mattson framhöll, vissa undersökningar av de intagnas bostadsoch arbetsförhållanden och vidare av deras läsoch skrivsvårigheter. Det sägs att man inom Göteborgsregionen en viss dag undersökte de intagnas sociala handikapp. Vi anser att detta är en halvhjärtad insats. Många — tyvärr alltför många — av de intagna på våra anstalter är unga människor med en redan tung kriminell belastning. De har ofta debuterat med småbrott redan i 10-12-årsåldern. Skolgången har inte sällan blivit ytterst begränsad. Vad gör vi då för att bryta detta beteende? Vad gör vi för att hjälpa dessa människor till ett bättre liv? Inte kan vi väl tro att dessa ungdomar har någon möjlighet att själva ta sig ur den onda cirkel de har hamnat i, där gänget är den enda tryggheten? Nog behövs det organiserade insatser i större utsträckning på detta område. Jag betecknar utskottets skrivning som ytlig och till intet förpliktande. Det är angeläget att kraftfulla insatser görs inom detta område, och att kriminalpolitiken inriktas på att förebygga brott. Detta menar vi kan ske endast genom att de intagna får en social förankring. Det är för att åstadkomma detta som vi i vår motion understryker behovet av att få till stånd en kartläggning av de intagnas sociala bakgrund. Detta är, som jag har uppfattat det, en allmän uppfattning inom utskottet, och det underströks också av Lisa Mattson i hennes anförande. Det är därför beklagligt att motionen har avstyrkts. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till den moderata reservationen nr 4 i justitieutskottets betänkande nr 20.
Herr talman! Jag är väldigt angelägen om att få stryka under att kriminalvårdsstyrelsens forskningsinsatser sannerligen inte bara inskränker sig till att en enda dag göra en kartläggning av de sociala förhållandena bland de intagna i Göteborgsregionen. Utskottsmajoriteten skriver i betänkandet att det är på ett mycket mångskiftande fält som dessa forskningar och utvärderingar görs. Bl. a. ser man varje år till bostadssituationen och den sociala situationen för de villkorligt frigivna och för frivårdsklientelet. Man har haft stora ingående utredningar om de intagnas läsoch skrivvanor osv. Jag tror att det för balansens skull är nödvändigt att man får klart för sig vilket oerhört mångskiftande och vitt förgrenat arbete på det här fältet som görs inom brottsförebyggande rådet och inom kriminalvårdsstyrelsen.
Herr talman! Att detta arbete bedrivs på skilda områden är någonting som vi alla känner till. Justitieutskottets ledamöter var för inte länge sedan i Uppsala och tog del av BRÅ:s arbete. Då poängterades också väldigt mycket svårigheterna med att genom forskning få fram en hållbar orsak till de olika former av kriminalitet som begås. Det är därför som vi från moderat sida menar att det hade varit bra om justitieutskottet hade poängterat vikten av att man gör sådana undersökningar när det gäller de intagna på anstalterna för att på det sättet visa viljan att verkligen försöka eliminera risken för återfall till nya brott, att göra livet mer socialt betingat — om jag får uttrycka mig så — för de intagna.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av min motion 486, där det krävs att män som blir fällda för våldtäkt eller kvinnomisshandel skall kunna dömas till att genomgå ett vårdprogram. Utskottet avvisar förslaget. Däremot delar utskottet grundsynen, nämligen att det är mycket viktigt att utveckla metoder för särskilda insatser för de grupper av män som dömts för olika former av våldsbrott mot kvinnor. Man ställer sig bakom den försöksverksamhet som regeringen möjliggjort genom ett beslut den 1 mars i år. Ett projekt inom kriminalvården skall nu startas på det här området. Självfallet är jag mycket positiv till att verksamhet nu äntligen kommer i gång. Det är egentligen först under de senaste fem åren som samhället har fått kunskap om att kvinnomisshandel är långt mer utbredd än man tidigare trott. Man vet också att nästan en kvinna i veckan dör av sådan här misshandel. Kvinnoorganisationer av olika slag har under de senaste åren i hela landet byggt upp ett nät av kvinnorjourer och kvinnohus i syfte att stödja de kvinnor som misshandlas av sina män. Samhället har också börjat anslå medel till den här viktiga verksamheten. Fortfarande har nästan inga insatser gjorts för den man som misshandlar. Ändå vet man att det finns många känslor och mekanismer, som ligger bakom att vissa män så grymt misshandlar de kvinnor som de lever tillsammans med. Man vet också att de män som börjar slå oftast fortsätter att slå. Man vet också att många av de här männen även slår nästa kvinna, som de får ett förhållande med. Att samhället äntligen fått upp ögonen för de här brotten är bra. Jag tror emellertid att det inte räcker med att döma de här männen till fängelse. De måste helt enkelt bringas till insikt om sig själva, till insikt om varför de misshandlar. Ett utmärkt sätt vore naturligtvis att använda fängelsetiden, eller tiden inom den slutna psykiatriska vården, till terapeutisk behandling. Många kvinnor lever i dag i oerhörd rädsla för mannens frigivning. Flera exempel det senaste året har också visat att deras rädsla är befogad. Han är farlig för just den speciella kvinnan. Samhället måste alltså se till att männen kommer till insikt, så att de inte upprepar brottet. På Karsuddens sjukhus har man nu startat behandling av de män som kommer dit. Tidigare ansåg man att männen skulle ha frivillig behandling och söka sådan. Man menade att frivilligheten var en förutsättning. Nu har man tänkt om på det här sjukhuset, det var nästan ingen frivillig som anmälde sig. Nu betraktar man det som närmast självklart att de män som har begått sexualbrott också skall få psykoterapeutisk behandling. Men det är få män som döms till sluten psykiatrisk vård. I de flesta fall får inte heller dessa män någon behandling av de känslor som ligger bakom brotten. Jag har därför svårt att förstå varför utskottet menar att det är så viktigt med frivillighet i det här avseendet. Utskottet hänvisar till lagen om kriminalvård från 1974, där det sägs att en intagen som har behov av medicinpsykologisk behandling skall kunna få sådan under förutsättning att den sker frivilligt. I det här fallet är männen i allra högsta grad i behov av psykologisk behandling. Det är bara det att de flesta av dem till en början inte förstår det. Själva fängelsevistelsen i sig är ju en tvångssituation — varför kan man då inte tvinga männen att genomgå en behandling? Naturligtvis kan man misslyckas, om mannen inte vill delta, men det torde trots allt finnas förutsättningar att nå åtminstone vissa av de män som från början vägrar och få dem att själva inse att de behöver hjälp. Man kan ju så att säga inte annat än försöka. Väntar man bara på de frivilliga, då lär det inte bli många som vill. I USA har man nu med framgång prövat att döma männen till ett vårdprogram. Jag tror att det finns anledning för oss att studera det systemet. Det allra viktigaste är alltså att vi nu utarbetar modeller för terapi och vård. Finns det inte några modeller för vård är det inte heller meningsfullt att döma till vård. Jag är således glad över att försöksverksamheten vid kriminalvården i Göteborg nu kommer i gång, så att vi kan få fram modeller som, hoppas jag, går att använda för alla män som döms för dessa brott i framtiden.

Herr talman! Problemet med onykterhet till sjöss är ett stort och rent av växande problem. Alkoholbruket har en stor skuld vid olyckor i allt slags trafik. Det leder till omfattande skador på människor och material. Antalet döda på grund av alkohol i trafik är bara i vårt land många hundratal om året. Andelen döda på grund av alkoholbruk är f. ö. större på sjön än på land. Därför är det naturligt att frågan har återkommit år efter år. Motionärerna har regelbundet gjort riksdagen uppmärksam på frågan. Lika regelbundet eller, skulle man hellre säga, reflexmässigt har lagutskottet avstyrkt motionskravet på förändringar och förbättringar av denna form av trafiksäkerhet — detta trots att lagutskottet, såsom framgår av dagens betänkande, delar motionärernas uppfattning att läget är mycket bekymmersamt. Det var med en viss optimism jag läste lagutskottets betänkande nr 22. På s. 4 tar utskottet sig samman och slår fast: ”Enligt utskottets mening är det mot bakgrund av det anförda angeläget att åtgärder vidtas i syfte att förebygga onykterhet till sjöss.” Efter denna friska vindpust låter utskottet seglen revas. Man säger att egentligen är det ganska bra, och det är svårt att göra förändringar. Uppgivet avslutar man sitt betänkande med att säga att en begäran om ytterligare initiativ från regeringen inte är nödvändig. Med det låter man motionen falla. I stället för att följa upp sin åsikt att det är angeläget att åtgärder vidtas gör sig utskottet till sin egen advokat för att ingenting behöver göras. Man konstaterar att det saknas promilleregler för sjöfarten, men att sjölagen egentligen är vidare än den presumtionsregel som finns i trafikbrottslagen. Detta är ett alldeles riktigt konstaterande, men det torde inte hindra att man skulle kunna ha promilleregler för de mest strategiska personerna i samman hanget, dvs. båtförarna. Det är ju ändå de som framför motordrivna fartyg, små som stora, som kan anses som farliga för andra och inte enbart för sig själva. Att ha skilda regler för olika kategorier inom samma trafiksektor är inget originellt. Det har f.ö. regeringen föreslagit på ett annat område, nämligen den spårbundna trafiken, där man begränsar sig till att ha promilleregler för enbart förarpersonal. Även om jag hyser tveksamhet i fråga om denna regeringens åsikt, visar den att utskottets invändning inte på den punkten har samstämmighet med uppfattningar som råder i kanslihuset. En annan invändning som utskottet framhärdar i är att det är svårt att övervaka efterlevnaden. Att det argumentet tidigare presenterats gör det inte starkare. I jämförelse med de promilleregler och de rutinmässigt förekommande alkoholutandningsprov som görs i trafik på land föreligger det ju ingen skillnad i svårigheterna att ha en effektiv övervakning. Trots att det i landsvägstrafiken är ytterst få som kan kontrolleras beträffande nykterheten enligt den promillelagstiftning som gäller, har statsmakten inte funnit skäl att avstå från att använda detta effektiva instrument i trafiksäkerhetens intresse. Effekterna har visat sig goda när det gäller att upprätthålla respekten för lagstiftningen. Ändå kan det ju bara bli tal om något tusental kontroller av de tre till fyra miljoner körtillfällen som förekommer varje dag i landsvägstrafiken. Här kan man tala om promille. Jag är också förvånad över att det är just lagutskottet som för denna typ av argumentation, eftersom jag trodde att utskottet menade att lagstiftning inte bara är ett sätt att utmäta straff, utan i ännu högre grad ett uttryck för hur lagstiftaren ser på problemet — ett slags samhällets attityd, om man så vill. Och det finns ju massor av exempel på lagstiftning där vi självfallet inte kan övervaka alla detaljer men där lagstiftarna ändå har satt sina bestämmelser i kraft. Slutligen berömmer lagutskottet den goda verkan som de årliga informationskampanjer haft som bedrivs av bl.a. sjösäkerhetsrådet. Utskottet tycker t.o.m. att denna verksamhet borde utvecklas och intensifieras. Men inte heller här finner man att riksdagen bör göra regeringen särskilt uppmärksam på frågan. Det är att beklaga. Det är inte bara angeläget, det betyder också en ytterst marginell kostnad för statskassan att ge en rimlig förstärkning till en sådan informationsaktivitet. Jag tror att en förstärkning här mycket snabbt också skulle kunna motiveras samhällsekonomiskt. Därtill kommer ju de mänskliga vinster vi kan göra. Herr talman! Utskottet hemställer att riksdagen avslår vår motion. Jag hemställer att riksdagen bifaller motionen.

Herr talman! Vi har i lagutskottet inte heller denna gång låtit oss bevekas av motionärernas ihärdiga motionerande om nykterhet till sjöss. Frågan om nykterhet till sjöss har behandlats av riksdagen under många år. Jag tror att det är tioårsjubileum, och av den anledningen kanske motionen borde ha fått ett bättre öde än avslag, som jag nu föreslår. Låt mig ändå understryka att vi i lagutskottet anser att information och upplysning om nödvändigheten av nykterhet till sjöss måste drivas vidare på samma fina sätt som sjösäkerhetsrådet gjort och som haft god genomslagskraft. Här har båtklubbarna och andra sjösportorganisationer en stor uppgift. Nykterhet till sjöss borde vara en självklarhet för varje människa. Men att stifta en ny lag som inte kan efterlevas av brist på resurser anser vi inte vara meningsfullt. Jag skall inte utveckla detta vidare utan hänvisar till lagutskottets betänkande 1983/84:22. Herr talman! Jag yrkar bifall till lagutskottets hemställan.
Herr talman! Det som Stig Olsson sade i själva sakfrågan stämmer med den beskrivning jag försökte göra i mitt inlägg, dvs. att utskottet instämmer i det vi motionärer påpekar är ett problem, nämligen att alltför många inte upprätthåller nykterheten när de är på sjön och i trafiksituationer där. Det skall vara en självklarhet, säger nu utskottets talesman. Men att åtgärda det som man själv anser vara bekymmersamt har lagutskottet inte haft vare sig vilja eller förmåga till — jag får tolka det så efter Stig Olssons inlägg här. Vi motionärer är genom vårt ihärdiga motionerande naturligtvis inte ute efter att beveka lagutskottet på något sätt, och inte heller att få något slags jubileumspresent — att påstå det var närmast att behandla hela frågan litet raljant. Vad vi är ute efter är att få en sådan tingens ordning som skulle öka den trafiksäkerhet som vi samstämt säger oss vilja eftersträva. Men på den punkten har lagutskottet inget positivt besked att ge. När det gäller informationsverksamheten kan man naturligtvis här i kammaren sjunga en lovsång till att det görs ett mycket bra jobb, men med tanke på att det i budgetpropositionen inte har sagts något om en förstärkning av den delen hade lagutskottet åtminstone kunnat gå med på att aktivera informationsverksamheten, vilket skulle kunna leda till en och annan förstärkning på medelssidan. När det slutligen gäller övervakningssvårigheterna sade jag just i mitt inlägg att det finns en rad andra områden där vi har svårigheter med övervakningen. Men lagstiftaren har inte avstått från att tala om hur samhället måste se på en rad problem och en del brott, även om man inte kan övervaka varje detalj. Lagutskottet har erkänt problemen men vill inte föreslå åtgärder, och det är att beklaga, herr talman.
Herr talman! Jag vill först av allt säga att det inte var min mening att raljera om detta med tioårsjubileum. Jag skulle snarare vilja ge motionärerna beröm. Denna debatt, som har förts i kammaren under många år, kanske har lett till att människor börjar tänka över denna situation och på hur viktig frågan är. Lagutskottet har på intet sätt nonchalerat frågan utan menar att den är viktig. För vår del får motionärerna gärna komma igen. Nr 116 Elver Jonsson sade någonting om att man kan anordna stopp på vägar. Jag Onsdagen den tror nog att man lättare kan avspärra vägar, om man vill kontrollera trafiken, 4 april 1984 än att stoppa alla sjöfarare. Vägarna på hav och insjöar är avsevärt bredare.

Herr talman! Frågorna rörande totalförsvarets fortsatta utveckling kommer under våren att behandlas här i kammaren vid två olika tillfällen, dels i dag, dels i slutet av maj, när vi behandlar regeringens proposition 112. Orsakerna är välkända. I proposition 100 bil. 6, som utskottet nu behandlat, har regeringen utelämnat det militära försvarets fortsatta utveckling. Det har skett mot bakgrund av de förhandlingar som under en längre tid har förts mellan regeringen och den borgerliga oppositionen om kompensation till försvaret för kostnadsfördyringar som orsakats av bl.a. devalveringar och den höga dollarkursen. Förhandlingarna var svåra och utdragna, och det såg länge ut som om det skulle vara omöjligt att nå fram till ett för försvaret positivt resultat. Till slut nåddes dock en bred parlamentarisk uppgörelse om en utgiftsram som skall möjliggöra att försvarets krigsorganisation kan vidmakthållas i enlighet med den inriktning som angavs i 1982 års försvarsbeslut, bortsett från den avveckling av en Drakendivision som riksdagen beslutade om våren 1983. En uppgörelse kan självfallet inte ske till vilket pris som helst. Till sist är det det sakliga innehållet i en uppgörelse som måste bli bestämmande. Därför tog det tid att komma fram till en slutlig kompromiss på en så hög nivå att den kunde godtas av oss moderater.

Det var alltså sakinnehållet som gjorde att det fanns möjligheter att komma fram till ett beslut. Herr talman! En bred försvarspolitisk enighet har också ett egenvärde. Det är en markering som visar att när vår säkerhetspolitik utsätts för påfrestningar, vilket den gör, är alla demokratiska partier överens om att uppoffringar måste till för att det skall vara möjligt att trygga landets gränser. Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar upptar i huvudsak planering och anslag för civilförsvar, ekonomiskt försvar och övrigt totalförsvar. I fråga om civilförsvaret innebär regeringens förslag ett frångående av 1982 års försvarsbeslut vad avser dels skyddsrumsbyggande, dels anskaffning av skyddsmasker till civilbefolkningen. Beträffande skyddsrumsbyggandet är vi moderater beredda att acceptera de lägre planeringsramarna i avvaktan på att kommunerna utarbetat lokala skyddsplaner. Det kommer främst att drabba små skyddsrum i anslutning till villabebyggelse — bebyggelse som förmodligen inte löper samma risk för bekämpning som annan bebyggelse, t.ex. inom industriområden. När det gäller skyddsmaskanskaffningen har regeringen velat senarelägga färdigleveranserna med tre till fyra år. Från moderat håll har vi motsatt oss en sådan försening. Det är därför tillfredsställande att ett enigt utskott anser att riksdagen inte nu bör godta en sådan försening. På ytterligare en punkt har regeringen funnit skäl att frångå civilförsvarsstyrelsens förslag. Det gäller frekvensen i övningar med civilförsvarsstaber och övriga s.k. A och B-enheter i krigsorganisationen för civilförsvaret. Övningar med staber och organisation är utan tvekan det främsta medlet att upprätthålla en god beredskap och ge kunskaper om planer och handlingsmöjligheter. Detta blir inte minst viktigt sedan ledningen av civilförsvaret på lokal nivå har överförts till kommunerna. Då måste det förutsättas att länsstyrelserna, som har ansvaret för genomförande av dessa övningar, får behålla tillräckliga resurser för sin övningsverksamhet. En övergång från nuvarande fyraårsperiodicitet till övningar vartannat år bör därför ske så snart den lokala organisationen har vunnit stadga. En punkt i utskottets betänkande vill jag gärna uppmärksamma, nämligen den betydelse som utskottet enigt lägger vid stödet åt de frivilliga försvarsorganisationerna. Dessa utgör ett betydelsefullt bidrag till stärkandet av försvarsviljan, och deras arbete kan inte nog uppskattas. Det är viktigt att det uttalande som utskottet gjorde vid föregående riksmöte om det statliga stödet till frivilliga försvarsorganisationer får genomslag i alla berörda departement. Till utskottsbetänkandet har fogats två reservationer, som jag kortfattat vill beröra. I reservation 6 begär vi moderater att medel för beredskapslag ring och industriella åtgärder inom tekoområdet så långt möjligt skall tillgodoses genom utnyttjande av andra medel än anslagsmedel. Främst bör — enligt vår mening — medel som frigörs genom försäljning av beredskapslagrade produkter kunna utnyttjas. Jag yrkar bifall till reservation 6. Reservation 1, som är en borgerlig trepartireservation, berör regeringens förslag att det statliga bevakningsbolaget, ABAB, skall behålla en särställning när det gäller bevakning av högviktiga skyddsföremål. Vi reservanter menar att ABAB:s särställning bör slopas helt. Varken ur personalkontrollsynpunkt eller med hänsyn till kvaliteten i utbildning och utrustning finns skäl att bibehålla ABAB:s särställning. En fri konkurrens på bevakningsområdet skulle medverka till högre effektivitet och bidra till kostnadsminskningar. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation 1.

Herr talman! Sedan utskottet senast diskuterade försvarspolitik har en bred försvarsuppgörelse kommit till stånd i vårt land. Det är viktigt att poängtera hur värdefull den är. Det är angeläget att försvaret har möjlighet till en mycket långsiktig planering. Den ramsänkning som 1983 års riksdag beslutade om har — tillsammans med innehållande av prisregleringsmedel, devalvering, valutaförändring m.m. — ryckt undan förutsättningarna för en stabil planering. Den försvarsuppgörelse om det militära försvarets ekonomiska situation som vi nu har fått gör det möjligt att återigen återställa försvarets värnkraft. Den uppgörelse som nu har träffats innebär att de hotade Drakendivisionerna kan bli kvar, Viggen utrustas med moderna vapen och JAS-projektet kan fullföljas såsom tidigare var planerat. Vi kan också förbättra ubåtsförsvaret och upprätthålla repetitionsövningen på en acceptabel nivå. En annan viktig sak är att vi nu fått ett priskompensationssystem som är mer heltäckande och som på ett bättre sätt än tidigare tar hänsyn till de valutaförändringar som görs utomlands och dessutom de prisförändringar som görs av de länder där vi handlar försvarsmateriel. Från centerns sida hälsar vi den här överenskommelsen med stor tillfredsställelse. Det är viktigt att man har kunnat nå denna historiska uppgörelse i försvarsfrågan. Det är av mycket stort värde såväl nationellt som internationellt. Jag vill ta upp några av de frågor som berörs i det betänkande som vi nu har att behandla. När det gäller frivilligorganisationerna vill jag framhålla den unika roll som frivilligorganisationerna har i Folkrörelsesverige. Det är viktigt att vi på olika sätt stöder dessa folkrörelser. Vi måste komma ihåg att vi har ett tjugotal organisationer som arbetar på frivilligförsvarets område, och dem bör vi slå vakt om på olika sätt i samhället. Några ord om bevakningen av totalförsvarsobjekt. Där anser försvarsministern att ABAB skall ha en särställning. Vi tycker dock att det är viktigt att man slopar den här särställningen. Vi anser att den kvalitetsskillnad mellan ABAB och andra bevakningsbolag vilken tidigare åberopats inte längre finns. Det är samma kvalitet. Dessutom finns det laglig möjlighet att gå in och kontrollera sådana företag. Vi tycker att konkurrens på lika villkor skulle medföra en bättre självkontroll och ge bättre effektivitet hos de företag som berörs. Det borde också kunna innebära kostnadsminskningar för de myndigheter som svarar för de här tjänsterna. Jag tror också att det är av stor betydelse för upphandlingarna och för samarbetet med de bevakningsföretag som anlitas att huvudmännen kan precisera för vilka bevakningsprojekt man vill använda de här företagen. Därför yrkar jag bifall till reservation 1, som är gemensam för de icke-socialistiska partierna. När det gäller skyddsmaskerna vill jag bara säga att utskottets skrivning på den punkten är bra. Jag delar de synpunkter som Olle Aulin här tidigare framförde. Det finns ett särskilt yttrande fogat till betänkandet som tar upp frågan om personal på civilbefälhavarkanslierna. Det är viktigt att framhålla den betydelsefulla uppgift som civilbefälhavarna har i krig. Också i fred krävs att civilbefälhavarna svarar för en omfattande planering. De har också att se till att utbildningen fungerar. Därför tycker vi att det är angeläget att det som utskottet angivit som mål också får vara ett riktmärke vid prövningen av den fortsatta utbyggnaden av personalresurserna vid civilbefälhavarkanslierna. Enligt vår åsikt är det viktigt att personalförstärkningar har minst den föreslagna omfattningen. Det är nödvändigt för att civilbefälhavarna skall kunna fullgöra sina viktiga uppgifter. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! De beslut riksdagen om en liten stund skall fatta omfattar inte de ekonomiskt tyngsta delarna av det militära försvaret. Detta beror på att dessa delar bröts ut ur budgetpropositionen och blev föremål för en särskild proposition, som först nyligen förelades riksdagen. Låt mig ändå kommentera också innehållet i denna. Den särskilda propositionen föreslår ett ekonomiskt tillskott på 600 milj.kr. för nästa budgetår och därefter en bibehållen köpkraft på denna högre nivå. Låt mig dock notera att en osäkerhet ligger i inflationen under innevarande kalenderår. Skulle regeringen misslyckas med att hålla inflationen vid högst 4 Jo, kommer försvaret att drabbas genom att riksdagsmajoriteten i fjol beslöt att sätta försvarets priskompensationssystem ur kraft för den händelse inflationen överstiger 4 96. Som redan framhållits från folkpartiets sida, är detta ett ingrepp som försvårar en rationell försvarsplanering. Försvaret har ju för egen del små möjligheter att påverka konsumentprisutvecklingen i landet.

Efter denna kommentar om osäkerheten beträffande inflationens inver kan vill jag dock gärna framhålla det utomordentliga värde det har för försvaret och för trovärdigheten för svensk säkerhetspolitik att det varit möjligt att i mycket bred politisk enighet komma fram till förslag om ett extra medelstillskott till försvaret. Man får gå långt tillbaka — två årtionden — för att finna samma breda överenskommelse i fråga om anslagsnivån för försvaret. Just i ett läge då Sveriges säkerhetspolitik utsätts för tydliga påfrestningar genom upprepade kränkningar i våra inre skärgårdsområden är det av särskilt värde både utåt och inåt att nå denna breda uppgörelse. I sak innebär uppgörelsen att försvaret kompenseras för konsekvenserna av den i förhållande till tidigare kraftigt ökade dollarkursen. I folkpartiets partimotion i januari uttrycktes problemet så, att vi inte får ge intrycket av att Sverige är berett att ompröva sina försvarspolitiska målsättningar till följd av yttre omständigheter, som t.ex. en oväntat hög dollarkurs. Försvarsministern uttrycker samma sak i den nyligen avlämnade propositionen när han skriver att det inte kan vara rimligt att stora förändringar på den internationella valutamarknaden skall få betydande konsekvenser för försvarets faktiska utformning. Låt mig också säga att vi från folkpartiets sida känner oss nöjda med användningen av de extra medlen. De läggs till stor del just på de objekt vi särskilt pekade på i vår partimotion, nämligen ett bibehållande av tre jaktdivisioner med J 35 Draken, anskaffning av radarstationer samt inköp av jaktrobotar. Det hade varit helt orimligt att lägga ned de tre Drakendivisionerna i förtid i ett läge då kraven på svenskt luftförsvar ökat. Hotbilden i luften har förvärrats genom ökad räckvidd, större lastförmåga och ökad precision hos främmande attackflyg, och likaså genom att nya stora radarflygplan gör det möjligt att på ett helt annat sätt än förr leda jakt över svenskt område. Risken för snabba luftinvasioner har ökat genom större förmåga hos tänkbara angripare till flygtransport och helikopterinsatser. Vidare har kryssningsrobotar tillkommit som ett nytt hot. Försvarsbeslutet 1982 betonade luftförsvarets ökade betydelse. Det hade då varit mycket allvarligt att genom nedläggning av en tredjedel av våra jaktdivisioner åstadkomma en markant minskning av luftförsvaret under resten av 1980-talet och början av 1990-talet. Det bör framhållas att ett bevarande av de tre Drakendivisionerna inte bara betyder att användbara flygplan nyttjas — och att de är användbara framgår väl inte minst av att Finland nyligen beslöt att köpa ett antal begagnade svenska Draken och att Österrike överväger ett liknande köp. Bevarandet av våra tre Drakendivisioner innebär också att vi kan behålla den mycket omfattande beväpning som genom åren anskaffats för Drakensystemet, nämligen robotar typ Falcon. Dessa finns i stort antal, och de tre divisionerna som behålls får per division mycket god tillgång på robotar jämfört med läget när vi hade betydligt fler divisioner. Detta betyder i sin tur att de kvarvarande divisionerna kan sätta in robotar mot ett stort antal mål. Jag tycker det kan ha sitt värde att betona denna aspekt, eftersom de aktuella robotarna inte kan användas av andra vapenbärare i vårt land än just Drakenplanen. Jag vill gärna understryka vikten av att radarsystemet byggs ut i den takt som tidigare planerats. Det vore helt orimligt att anskaffa radarstationer som inte monteras upp därför att det fattas pengar till fortifikatoriska anläggningar för dem. Inte minst är det viktigt att planerade radarstationer för låghöjdsövervakning och övervakning av havsytan anskaffas. Läget är i dag sådant att vi utmed stora delar av svensk kust saknar förmåga att i tid upptäcka lågflygande flygplan. Detta är en allvarlig brist i vår förmåga att övervaka eget territorium, om man så vill en motsvarighet i luften till de brister vi länge haft i fråga om förmåga att upptäcka kränkningar under vattnet. Ett fungerande radarsystem har också vital betydelse för möjligheterna att i krig förvarna civilbefolkningen, så att den kan utnyttja våra skyddsrum. Jag finner det positivt att försvarsministern betonar att planeringen i fråga om anskaffning av flygburen radar skall ligga fast. Sådan radar är av betydelse, inte minst för att vi skall kunna upptäcka kryssningsrobotar. De fortsatta kränkningarna av inre svenska vatten är djupt oroande. De visar att svenskt territorium inte respekteras ens i fredstid. Vågar vi då tro att det skall respekteras i ett neutralitetsläge, alltså då krig pågår i vårt närområde som vi söker stå utanför? En arbetsgrupp inom folkpartiet som studerade ubåtsincidenterna i ett säkerhetsoch militärpolitiskt perspektiv konstaterade i fjol att ”ubåtskränkningarna utgör det allvarligaste provet på vår säkerhetsoch försvarspolitik sedan andra världskriget”. Alla vet att svensk ubåtsjaktsförmåga prioriterades ned kraftigt i början av 1970-talet. Det tar tid att återställa den förmågan, inte minst att få upp kunskapsnivån och ta fram för våra förhållanden lämpad materiel. Att ubåtskränkningar numera sker i våra inre skärgårdsområden ställer också i viktiga avseenden helt nya krav, eftersom klassisk ubåtsjakt bedrivits på öppna havet. I skärgårdsområden har ubåtar — och då särskilt miniubåtar av olika slag — helt andra möjligheter att gömma sig. Det är angeläget att försvaret använder all tänkbar kreativitet och förmåga till nytänkande och rationella lösningar för att förbättra metoderna för upptäckt av och insats mot kränkande ubåtar. Ingen kan i dag säga vilken avvägning mellan fasta, fartygsbundna, flygeller helikopterburna utrustningar som är den lämpligaste. Försök och utprovning behövs. Jag vill gärna framhålla att personalens förmåga har avgörande betydelse, och denna förmåga ökar självfallet genom övningar. Men nog vore det bättre om vi själva fick avgöra omfattningen av dessa övningar än att som nu, gång på gång, tvingas till insatser till följd av kränkningar. Jag övergår härmed till att kommentera den gemensamma borgerliga reservationen och de reservationer som jag ensam står för. Reservation nr 1 gäller ABAB:s monopol. De två tidigare borgerliga ledamöterna i dagens debatt har talat för denna reservation. Jag har samma uppfattning som de. kvar beträffande s.k. högviktiga skyddsföremål. Jag vill gärna be socialdemokraternas talesman i utskottet att ange några högviktiga skyddsföremål som inte andra vaktbolag klarar av. Jag tror inte att det finns några kvalitetsskillnader av betydelse mellan det statsägda ABAB och de större privata vaktbolagen. Jag yrkar bifall till reservation 1. Jag tycker att det är viktigt att ansvaret för vårdnaden av små barn beaktas när personal kallas in till övningar inom försvarsmakten eller civilförsvaret. Det finns inga egentliga bestämmelser för hur barnomsorgen skall ordnas vid inkallelser. Det har visserligen utvecklats en praxis för hur man försöker lösa barnpassningsproblemen, men många enskilda kommer i kläm vid den praxis som tillämpas, och klagomålen är många. Överbefälhavaren önskar en utvidgad tillämpning av sjukförsäkringslagen. Utskottsmajoriteten säger att inte heller det löser alla problem. Som jag uppfattar det, vill inte utskottsmajoriteten lösa problemet. Man vill behålla det provisorium som gäller nu. Varför har jag svårt att förstå. Strävan borde vara att få ett så smidigt system som möjligt och därmed färre klagomål. Vi fordrar att de värnpliktiga skall rycka in på anbefalld tid och plats. Då bör vi också skapa förutsättningar för det och inte bara fortsätta med det provisorium vi har när det gäller barnomsorgen vid inkallelser. Jag yrkar bifall till reservation 2. De värnpliktiga har numera en fri ledighetsresa per vecka. Det är precis dubbelt så många som de hade tidigare. Många värnpliktiga tvingas göra sin grundutbildning långt från hemorten, och det kan vara svårt att upprätthålla en god kontakt med de anhöriga. Det kan också vara svårt för de anhöriga att förstå den värnpliktiges situation. För att informera och skapa ökad förståelse för den värnpliktiges militära verksamhet vore det lämpligt att försöksvis medge den värnpliktige möjlighet att överlåta en eller två fria resor till en nära anhörig. En sådan försöksverksamhet kunde exempelvis genomföras vid K4 i Arvidsjaur. Det skulle inte behöva innebära några ökade kostnader för statsverket. Utskottsmajoriteten är inte inne på samma linje. Den säger: ”Ett statligt stöd till resor i detta syfte — även som försöksverksamhet — behöver dock övervägas ytterligare. Konsekvenser av olika slag måste beaktas.” Hur skall man få fram dessa konsekvenser om man inte får göra en försöksverksamhet? Kan utskottets talesman förklara det? Jag har svårt att förstå utskottsmajoritetens inställning. Man vill inte ge de värnpliktiga möjlighet till att överlåta fri värnpliktsresa till närmaste anhörig, inte ens för en försöksverksamhet. Jag yrkar bifall till reservation 3. I ett par reservationer har jag följt upp motionsförslag från vårt håll rörande befolkningsskyddet. Ibland talas det som om antalet skyddsrum vore det avgörande i sammanhanget. Men det är ingalunda säkert att ytterligare några hundra tusen skyddsrumsplatser skulle innebära någon väsentlig förbättring av skyddet. I alla händelser måste vi göra prioriteringar av de begränsade resurser som står till buds. Att ha skyddsrum men i stora delar av landet sakna en täckande radarövervakning av luftrummet innebär att vi knappast skulle kunna förvarna vid luftanfall. Följaktligen skulle människor inte hinna uppsöka skyddsrummen. I vår motion har vi därför pekat på sambandet mellan skyddsrum och radarövervakning. Målsättningen har aldrig varit att skaffa skyddsrum i anslutning till alla bostäder eller arbetsplatser. I områden som bedöms mindre utsatta bör enklare metoder utnyttjas. I mycket är det en fråga om utbildning och om att så väl som möjligt använda andra utrymmen som ändå kan ge ett visst skydd. Med relativt enkla medel kan skyddet förbättras i sådana utrymmen, genom åtgärder i fredstid eller vid särskilt beslut. Sanningen är ju också att på flera håll, och jag tänker då särskilt på cityområdena i Stockholm och ett dussintal andra av våra största tätorter där skyddsrum inte byggdes under perioden från 50-talet till slutet av 70-talet, måste denna typ av åtgärder tillgripas också där hotet kan betecknas som ganska stort. I motionen har påpekats att helt andra möjligheter till medvetna insatser och prioriteringar öppnar sig den dag vi får fram skyddsplaner i kommunerna. I dessa kan avvägningar göras mellan skyddsrum, mer provisoriska skyddsutrymmen och sådana lokala omflyttningar av befolkningen som minskar boendet intill de i krigstid mest utsatta målen. Det är viktigt att verkligen söka bedöma var i kommunerna hotet är störst och att därefter, med skyddsplanerna som grund, inrikta skyddsrumsbyggandet på att verkligen täcka de mest angelägna behoven. Tyvärr riskerar vi — innan skyddsplaner har upprättats — att satsa delvis i blindo. Mot denna bakgrund menar folkpartiet att vi under de närmaste åren borde satsa mer på radarstationer och framtagande av skyddsplaner. I den rådande situationen anser vi det befogat att hålla tillbaka skyddsrumsbyggandet för att i stället satsa mer den dag kommunernas skyddsplaner föreligger. Jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 5.

Herr talman! Som det har sagts tidigare under debatten är det i år en något egendomlig debattordning i riksdagen när det gäller försvarsfrågan. Vi har fått en tvådelad försvarsdebatt på grund av att de militära frågorna bröts ut ur budgetpropositionen därför att man inte kunde presentera ett förslag i den delen i januari. Många har ändå varit inne på den militära organisationen, men jag tänker inte beröra de frågorna utan återkomma i samband med att den aktuella propositionen behandlas. Det finns dock en viktig synpunkt beträffande försvarsuppgörelsen mellan regeringen och den borgerliga oppositionen som jag inte kan underlåta att framföra. Det talas mycket om ”valutor” och om att det militära försvarets köpkraft har urholkats på grund av valutaförändringar. Det vore mera ärligt att tala om ”dollarvaluta” och om dollarns förändring, för det är vad det handlar om. Eric Hägelmark nämnde dollarvalutan, men i övrigt har det talats om ”valutor”. Vi har alltså i det här landet blivit så beroende av USA när det gäller inköp, utrustning och konstruktion av vår militära försvarsapparat, att när förändringar sker i USA-dollarns värde, då innebär det att vi måste omförhandla och se på våra försvarsuppgörelser. Det är en påminnelse om — och jag tycker att alla partier i riksdagen och givetvis också svenska folket skulle ta till sig den -—att vår självständighet som nation verkligen är hotad. Bindningen till en av de stora makternas valuta betyder alltså att vi måste börja se på våra försvarskostnader. 7 Detta innebär som sagt en allvarlig påminnelse om att vår självständighet är hotad. Detta har faktiskt också verifierats av försvarsministern, som i det sammanhanget har sagt att man t.ex. när det gäller JAS skall försöka placera flera beställningar på den europeiska marknaden. Då kan man kanske börja tala om ”valutor”, men hittills är det fråga om dollar. Det tycker jag att framför allt de borgerliga representanterna borde framföra tydligt och klart — Eric Hägelmark har gjort det, och jag håller honom räkning för det. Debatten skall handla om de civila delarna av totalförsvaret. Det är viktigt att betona detta, eftersom det i fråga om civilförsvaret ofta råder en begreppsförvirring — kanske inte här i riksdagen, men i debatten i övrigt. Civilförsvaret är ju bara en mindre del av de civila totalförsvarsgrenarna. Det finns i betänkandet ett stycke om Strukturförändringar och samordning, som det heter. Det rör sammanslagning av olika myndigheter inom det militära försvaret och även möjliga sådana mellan civila totalförsvarsgrenar och militära totalförsvarsgrenar. Vi har i vår motion vissa krav och yrkanden på det området. De har inte kommit med i det föreliggande betänkandet från försvarsutskottet, trots att de, som jag bedömer det, hör hemma under rubriken Strukturförändringar och samordning. Jag förmodar att de kommer upp i annat sammanhang. Vi har i vår motion fört fram kravet om en översyn av det militära försvarets centrala ledning. Det är ett gammalt krav från vår sida. Vi har talat om antalet milostaber — där gäller det också ett mycket gammalt krav som vi har drivit. Vi har under flera år talat mycket om samordning militärt-civilt. Vi vet att det nu finns en del saker på gång när det gäller civilförsvarsstyrelsen och statens brandnämnd, som vi bl.a. har nämnt i vår motion. Men den delen behandlas inte i detta betänkande. Det vore intressant att från utskottets talesman få höra när dessa yrkanden i vpk-motionen kommer upp till behandling. Jag vill ta upp ett par av huvudkraven i vår motion om totalförsvaret och det sårbara samhället, där vi som vanligt konsekvent försöker peka på hur egendomlig försvarsdebatten i det här landet verkligen är. Försvarsdebatten i Sverige handlar nästan alltid och har nästan alltid bara handlat om hur mycket pengar den militära sektorn skall ha eller inte ha. När man har fört en vad man kallar för försvarsdebatt har det varit den militära sidan man tagit upp. När man har talat om totalförsvaret har det som regel alltid varit så att de civila delarna av totalförsvaret har avfärdats på några få rader. Sedan har det varit den militära säkerhetsoch försvarsdebatten man fört. Det är mot detta vi har vänt oss under så många år och påpekat det absurda i att man tror att några miljoner hit eller dit till de militära ansträngningarna på något avgörande sätt kunde förbättra eller försämra Sveriges försvarsoch säkerhetspolitiska läge. Vi tycker att vi naturligtvis skall ha en ganska kraftig, väl beväpnad och effektiv militär komponent i det svenska totalförsvaret. Vi har också varit villiga att gå med på mycket stora anslag till detta. Men vi har också sagt att det är ingen idé att bygga på försvaret på det sätt som vi gjort under i stort sett hela efterkrigstiden, samtidigt som det civila samhället blir mer och mer urholkat, mindre och mindre motståndskraftigt, mer och mer sårbart. I utskottsbetänkandet avfärdas detta som vanligt med några få rader. På s. 12i betänkandet uttalar utskottet apropå vår motion, att det militära försvaret skall vara krigsavhållande. Ja, det är alldeles riktigt. Det är framför allt därför vi är villiga att satsa så mycket pengar på försvaret. Det skall ha en tröskeleffekt. Det skall väcka respekt i omgivningen.

Ni vet om att det är så. Ändå drivs den här debatten år efter år. Det blir inte någon respekt för det militära försvaret om inte det civila samhället bakom är starkt. Och det är det inte i dag. Vi har en livsmedelsproduktionssituation som är oerhört alarmerande, vi har en transportapparat som är oerhört känslig, vi har en energiproduktion som kanske är ännu mer känslig, osv.

Och så talar man om krigsavhållande effekt. Om vi inte kan hålla våra flygplan i luften, om vi inte kan hålla våra brigader i gång — vilken respekt väcker det då? Har herrarna — några damer finns ju inte med här — någonsin hört talas om någonting som kallas för underhåll? Vet ni hur mycket en pansarbrigad förbrukar i drivmedel under en storstridsdag, som är den militära benämningen? Vet ni hur mycket ammunition en pansarbrigad skjuter upp också när det är fråga om mindre strider? Det talas aldrig om det. Men ni vet om det, för ni får ju föredragningar i försvarsutskottet, och ni har ju kanslipersonal som också sitter här och lyssnar och som känner till dessa saker. Det går åt massvis med tankvagnar för att hålla en stridsvagnsbrigad i gång bara en enda dag. Det är inte fråga om bara en långtradare, utan det är fråga om järnvägsvagnar. Likadant är det med ammunitionen — det är inte fråga om en eller två billaster, utan det är fråga om tågset. Men ni talar om krigsavhållande effekt och om våra pansarbrigaders slagkraft, osv., utan att ta upp frågan om sårbarheten i samhället. Genom att gå ut med dessa felaktiga uppgifter inbillar ni svenska folket att vi har ett väl balanserat totalförsvar, som ni brukar säga. Skäms ni inte? Det skulle alltså behövas en ny inriktning. Det är inte på det sättet som ni säger i utskottsbetänkandet att önskemålen från vpk inte stämmer överens med de krav som vår säkerhetspolitik ställer. Det är just precis vad de gör. Det är er inriktning som inte stämmer överens med de säkerhetspolitiska kraven. Ni kommer inte att klara den här stora militärapparaten med det sårbara samhället i botten. Så ligger det till. Våra huvudyrkanden i motionen är alltså att vi måste titta mer på sårbarheten och att den sittande försvarskommittén verkligen tar upp denna fråga — direktiven är rätt bra, vill jag erkänna; man skall börja titta på detta. Vi får nu se om det kommer fram något konkret av utredningen denna gång och om man verkligen vågar ta itu med dessa problem och inte endast låter det bli kommittédirektiv som man sedan bara avfärdar utan att på allvar ta upp problemen. Det skall bli intressant att konstatera hur det blir. Detta kommer naturligtvis att kosta pengar, och dem får vi vara beredda att betala för att minska sårbarheten. Det kan ske genom att man använder de militära anslagen på ett mer vettigt sätt och inte köper JAS-kontrakt, som ställer oss i konkurssituationer, någonting som vi får diskutera igen om någon månad. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till yrkande 1 i vår motion 576. Jag har själv under januari väckt en motion i frågan om utbildningen av värnpliktiga vid jägarförband. Det har ju under förra året kommit fram mycket alarmerande uppgifter om förhållanden vid tolkskolan, vid kustjägarskolan i Vaxholm och vid fallskärmsjägarskolan i Karlsborg. Uppgifterna var för den som känner till dessa förhållanden inte förvånande. Det har alltid i den militära apparaten funnits folk, chefer och andra — jag säger inte alla, för det finns också många bra militära chefer — som varit inriktat på att försöka driva vissa idéer in absurdum. Övertramp har förekommit, precis som nu har skett vid de aktuella jägarförbanden. Utskottet skriver relativt positivt om min motion, vilket jag noterar, men det räcker inte med detta. Jag vill hänvisa till den frågedebatt i ärendet som jag har haft med försvarsministern, där denne sagt att man skall avvakta vidare uppgifter. I går lade JO fram sin rapport, som refereras i pressen i dag. Rapporten är om möjligt ännu hårdare än vad som tidigare förutskickats. Det är alltså nu dags att handla. JO har när det gäller fallskärmsjägarskolan t.o.m. sagt att han måste fortsätta undersökningen av vissa övningar som bedrevs förra året. Det har nämligen kommit fram ännu mer alarmerande uppgifter därifrån än vad vi tidigare känt till. Vad tycker ni som här är representanter för socialdemokraterna, folkpar tiet och centerpartiet? Skall man få fortsätta så här på jägarförbanden? Man går i sina utbildningsanvisningar stick i stäv mot alla direktiv som har getts av regeringen och riksdag, men ni har ingenting att säga om detta. Kom upp och tala om vad ni anser om det här! Skall det få gå till på detta sätt? Det hart.o.m. gått så långt att militära chefer har uttryckt uppfattningen att det kanske vore bättre att avveckla kustjägarskolan i Vaxholm, om utbildningen skall fortsätta på det sätt som skett under de senaste åren. Men ni riksdagsmän, som skall vara det civila samhällets representanter, har ingenting att säga om detta. Det är svagt. Jag anser att det måste göras något åt detta ganska snabbt, och det har jag framhållit i min motion 489. Det som JO hittills framhållit i sin rapportering talar helt till förmån för mitt motionsyrkande. Skulle ni leva upp till alla era stolta deklarationer, skulle ni också ställa upp för min motion och tillstyrka den. Jag yrkar bifall till motion 489. Jag vill också beröra ett par andra punkter på värnpliktsområdet. Vi har väckt en motion om barnomsorgen vid inkallelser. Den har redan berörts av Eric Hägelmark. Folkpartiet har väckt en motion i samma syfte. Jag tycker dock att det är litet märkligt att Eric Hägelmark har reserverat sig till förmån för folkpartimotionen men inte har brytt sig om att ta upp vpk-motionen, som berör samma sak och som behandlats i samma stycke i utskottsbetänkandet. Eric Hägelmark behöver naturligtvis inte reservera sig till förmån för mina motioner i försvarsutskottet, men jag kan tala om att jag gärna skulle ha reserverat mig till förmån för en av hans motioner i ett motsvarande läge. Detta gäller i all synnerhet som jag — helt just, som jag tyckte — talade om för folkpartiets representanter att jag ämnade motionera i frågan. Om jag inte hade gjort det, skulle det inte ha blivit någon folkpartimotion i ämnet i år. Det gäller en viktig fråga, och den blir allt viktigare för varje år som går, med de nya förhållanden som uppkommer beträffande familjebildningar. Det är inte så säkert som det har varit tidigare att man i varje familj eller i varje förhållande där det finns barn har en kvinnlig partner som kan stanna hemma och ta hand om barnet när mannen blir inkallad. Därför är detta en viktig angelägenhet — både en demokratifråga och en jämlikhetsfråga. Det gäller naturligtvis i viss mån också den kvinnliga parten, som t.ex. kan bli inkallad till civilförsvarsövningar. Det finns alltså all anledning att på ett mycket mera bestämt sätt ta upp och ta itu med dessa frågor. Eftersom Eric Hägelmark har glömt att vpk har en motion i ämnet får jag själv yrka bifall till vår motion 1180 och samtidigt yrkar jag naturligtvis bifall till reservationen från folkpartiet, nr 2,isamma ärende. Jag vill också stödja reservation nr3 från Eric Hägelmark. Det är en mycket bra sak, som gäller resor för värnpliktiga och att de skall kunna överlämna någon eller några av sina fria resor till anhöriga. Det är också ett gammalt förslag från vår sida, som vi har haft uppe åtskilliga gånger tidigare. Jag tillstyrker det förslaget varmt och yrkar också bifall till folkpartireservationen nr 3. Jag vill också säga några ord om civilförsvaret. Vi har ansett att civilförsvaret bör få de pengar det har begärt. Vi tycker att det är bra — som många andra har sagt före mig — att man har stoppat framskjutningen av skyddsmaskanskaffningen. Men det kräver ökade anslag. Det måste vi vara beredda att ställa upp på, och det är vad vi har gjort. Vi tycker också, som vi har sagt i vår motion, att den nya organisationen är bra. Vi har tagit upp det ekonomiska försvaret med flera departement och i flera andra sammanhang. Det gäller jordbruksdepartementet, socialdepartementet och kommunikationsdepartementet angående de delar av det ekonomiska försvaret och totalförsvaret som de berörs av. Jag vill då yrka bifall till våra ökade anslagsyrkanden för civilförsvaret och det ekonomiska försvaret. Jag tycker att man också där får vara beredd att betala om man vill stärka de civila delarna av totalförsvaret.

Herr talman! Angående kostnadsfördyringarna för det militära försvaret måste antingen Oswald Söderqvist vara en dålig lyssnare eller också är jag en dålig läsare av mitt eget manuskript. Jag sade att kostnadsfördyringarna berodde på dels devalveringar, dels den höga dollarkursen. Sedan vill jag för ovanlighetens skulle berömma Oswald Söderqvist för att han enträget tar upp frågan om samhällets sårbarhet. Det är en viktig fråga, och skall man få balans inom totalförsvaret måste man se över alla delar av det. Men skall man ha balans kan man inte, som vpk, arbeta för att ensidigt nedrusta det militära försvaret. Det är det man gör genom att inte medge de anslag som behövs för att det militära försvaret skall kunna fylla sin uppgift att vara krigsavhållande. Minskar man pengarna till det militära försvaret minskar man också möjligheterna att underhålla de förband som Oswald Söderqvist talade om, att ge dem de drivmedel de behöver och att ge dem den ammunition de behöver. Jag kan trösta Oswald Söderqvist med att när det gäller det förkättrade JAS-planet, som ni inte vill ha, så kommer leveranserna i allt större utsträckning att utgå från europeiska leverantörer, på bekostnad av de amerikanska.
Herr talman! Det är kanske många gånger riktigt som Oswald Söderqvist säger, att försvaret handlar mycket om pengar. Men det som Oswald Söderqvist har redogjort för här, det sårbara samhället, kommer också att kosta mycket pengar om vi skall få det så effektivt som jag förmodar att Oswald Söderqvist vill ha det. Visst har han rätt i mycket, men jag tycker att han är onödigt negativ mot försvaret — åtminstone låter det så när han står där framme i talarstolen och ibland höjer rösten för att understryka en del saker som jag inte tycker behövs. Vi är väl ense med Oswald Söderqvist om att vi skall ha ett starkt samhälle, som stoppar för incidenter av olika slag både i fred och i krig. Det är riktigt att både flyg och stridsvagnar måste underhållas, och jag tror att man har sörjt för det underhållet ganska bra. Åtminstone har jag den uppfattningen, och jag vet också en del om saken. Jägarförbandens, främst kustjägarskolans och kanske också tolkskolans, övningar behöver kanske inte ha en sådan karaktär som det här har varit fråga om. Men det måste naturligtvis också genomföras vissa hårda övningar inom försvaret. Nu håller man på att utreda hur dessa övningar skall kunna genomföras i fortsättningen. Jag hoppas att det kommer att bli ett bra resultat, så att vi framdeles slipper få sådana här meddelanden. Sedan till reservationerna. Beträffande barnomsorgen beklagar jag att jag inte har sett uppgifterna. Det är inte jag själv som har skrivit motionen utan mina partikolleger Karin Ahrland och Kerstin Ekman. Jag tycker emellertid att det är bra att vi kan ha samma uppfattning, och jag yrkar glatt bifall till vpk-motionen om barnomsorgen.